Herr talman! Jag kunde konstatera att Olof Johansson var något upprörd. Det var intressant att notera innehållet i hans anförande. Han vill i första hand att vi skall tala ut om kärnkraften. När det gäller den moderata uppfattningen står vi fast vid det ställningstagande som vi gjorde 1980. Det är säkerheten som avgör när kärnkraftsreaktorerna skall tas ut drift. Visar det sig att säkerheten tillåter att reaktorerna körs längre — vilket vi är övertygade om kommer att bli fallet — skall vi utnyttja den möjligheten. Det är, herr talman, snart uppemot 60 TWh el som år 2010 skall ersättas med någonting annat. Olof Johansson sade att det inte är tillförselsidan som är avgörande, utan mera energianvändningen. Det skulle mot denna bakgrund ha varit intressant om Olof Johansson hade velat tala om vilka konkreta åtgärder som centerpartiet — och även de övriga partierna — vill ta till för att få ned elanvändningen på 60 TWh. I hans anförande hörde vi ingenting om kol, vindkraft eller torv. Olof Johansson sade heller ingenting om torvens negativa miljökonsekvenser — det är ju t.o.m. uran i torv. Att förklara hur dessa 60 TWh el skall ersättas vore att göra en ärlig deklaration, eftersom det är en av de stora knutarna, som det gäller att lösa. Vi moderater är övertygade om att det går att spara, men samtidigt har vi en känsla av att en stor del av spareffekterna redan är ianspråktagna. Vi hari dag, herr talman, ett ekonomiskt problem i vårt land, nämligen att vi håller oss med en alldeles för stor offentlig sektor. Vi måste verka för att bygga ut den industriella sektorn, se till att den växer. För att den skall kunna växa har den behov av elkraft. Med politiken att försöka klara bortfallet av el vid en avveckling av kärnkraften med enbart energihushållning löser man inte Sveriges ekonomiska problem. När det gäller frågan om kol i Värtan ber jag att få återkomma i ett senare anförande.

Herr talman! Vi kommer framöver inte att kunna klara oss med de 100 TWh el som Olof Johansson talade om. Redan i dag är elkonsumtionen betydligt mycket högre. Skulle vi gå ner till 100 TWh och styra över användningen till enbart de elspecifika ändamålen, kommer vi att få en hushållning — som det så vackert heter, men som i verkligheten är en ransonering — som kommer att ha en drastisk inverkan inte bara på industrin, utan också på oss elkonsumenter. Om användningen styrs över till elspecifika ändamål, vad har vi då för besked att ge alla dem som nu har installerat elpannor i sina villor, alla dem som har hushållsapparater och alla de svenskar — och det är många — som har fritidshus och som kanske har tagit ut sin vedspis och bort sitt gasollyse och ersatt det med el? Hur skall de kunna ordna värme ute i sina fritidshus under de få vackra sommarveckor då vi i det kalla Sverige ändå har möjlighet att njuta av tillvaron i en sommarstuga? När det gäller säkerheten nämnde Olof Johansson att den genomsnittliga livslängden för en reaktor är elva år. Detta gäller, precis som Olof Johansson sade, enbart de kärnkraftsreaktorer som har varit någon form av prototyper och som nu successivt tas ur bruk. Det är nog bättre att lita till den kunskap som finns hos kärnkraftsforskare och sätta tilltro till att de kan ha rätt när de säger att reaktorer kan leva längre än 25 år. I USA finns redan en reaktor som har gått mer än 25 år. Det är lättare att sätta tilltro till kärnkraftsforskarna än till den bedömning som Olof Johansson här gav uttryck för.

Herr talman! Helt överraskande fick vi ett debattinlägg av näringsutskottets ordförande, tidigare vägarbetaren och mätningsmannen Nils Erik Wååg. Han gjorde sin tolkning av vad en riktpunkt kan betyda när det gäller kärnkraftsdebatten. Som gammal militärknekt har jag under årtionden försökt att för många värnpliktiga förklara vad en riktpunkt är på ett militärt skjutfält. Jag har mycket ingående fått klargöra att om man inte håller riktpunkten kan det hela resultera i en rikoschett, och det kan bli ödesdigert för den som avfyrar. Herr talman! Förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik energipolitik är i dag goda. Efter folkomröstningen lade riksdagen i stor enighet fast målen för den framtida energipolitiken. På förslag från den dåvarande regeringen beslutade riksdagen 1981 att oljeförbrukningen skulle minska kraftigt fram till 1990. Detta skulle i första hand ske med sparande samt genom att olja ersattes med andra energikällor. För att stimulera och underlätta introduktionen av ny teknik inrättades bl.a. den s.k. Oljeersättningsfonden. Ett omfattande program för energihushållning drogs i gång. Den politik som påbörjades med dessa åtgärder kan vi nu börja skönja resultaten av. Sveriges oljeberoende i energiförsörjningen har pressats ned från 70 96 till något under 50 96. Under andra hälften av 1970-talet och hittills under 1980-talet har det bedrivits ett intensivt programarbete för forskning, utveckling och introduktion av nya energikällor. Jag blev mycket besviken på Per-Richard Molén, som på ett nedsättande sätt försökte klargöra vad forskning och utveckling betyder på energiområdet. Detta arbete har i alla fall resulterat i att vi i dag har betydande kunskaper om de s.k. alternativa energikällorna. Det har gjort att några av alternativen kunnat avföras, eftersom förutsättningarna för en introduktion i Sverige saknas. Det gäller t.ex. vågkraften. Andra energikällor har förts fram till tekniska och ekonomiska genombrott. Värmepumparna är i dag kommersiellt konkurrenskraftiga. För några energikällor kvarstår en betydande osäkerhet. Det gäller t.ex. i fråga om solvärme. Det är viktigt att vi så snart som möjligt utmönstrar de alternativ som visar sig sakna förutsättningar för en introduktion just i vårt land och i vårt klimat. Riksdagen beslöt efter folkomröstningen enhälligt — det vill jag understryka-— att kärnkraften i Sverige skall avvecklas. Orsaken till beslutet var främst de konsekvenser för människor och miljö som ett reaktorhaveri kunde få och de svårigheter som är förenade med förvaringen av det högaktiva avfall som bildas vid användningen av uran. Den dåvarande mittenregeringen tillsatte 1981 års energikommitté med uppdrag att bl.a. utreda förutsättningarna för kärnkraftens avveckling samt föreslå åtgärder för att underlätta denna. Utredningen fann det inte möjligt att föreslå en konkret plan för kärnkraftens avveckling. Utredningen har dock i sitt arbete gjort en grundläggande genomgång av de förutsättningar, problem och möjligheter som finns. Det måste i sammanhanget understrykas att problemen är betydande när det gäller att i dag förutse de förhållanden som kommer att gälla i början av nästa sekel, då kärnkraften skall fasas ut. Bedömningarna när det gäller elproduktionsbehovet går starkt isär. Att ställa upp prognoser är dessutom en mycket vansklig uppgift. De bedömningar som historiskt har gjorts av framtida utvecklingar har kraftigt avvikit från det faktiska utfallet. I EK 81 visas att detta varit fallet både för ekonomin och för energianvändningen. En första förutsättning för en konkret och realistisk planering är att man någorlunda väl kan bedöma de omvärldsförutsättningar som kommer att gälla under den tid planen skall genomföras. Några sådana förutsättningar finns enligt vår mening inte när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Därför bör heller ingen plan tas fram i nuläget. Däremot är det i hög grad motiverat att försöka formulera en strategi för hur kärnkraftens avveckling bör gå till. Vi försöker inte på minsta vis dölja att vi i detta fall kan ansluta oss till den strategi som läggs fast i propositionen. Enligt folkpartiets uppfattning skall kärnkraften i första hand ersättas genom en effektivare elanvändning, i andra hand genom en övergång till inhemska bränslen, vindkraft, naturgas, solvärme m.m. samt i tredje hand genom nya elproduktionsanläggningar, dock endast i den utsträckning det behövs för att komplettera de andra alternativen. Jag skall så säga några ord om elanvändning. Det finns stora möjligheter att nå fram till en effektivare elanvändning i framtiden. Behovet att ersätta den bortfallande kärnkraften med ny elproduktionsteknik kan väsentligt minskas om elanvändningen blir effektivare. Möjligheterna att effektivisera elanvändningen har bl.a. behandlats i två skilda rapporter. Enligt rapporternas författare är det möjligt att med i dag känd teknik samt teknik som är under utveckling kraftigt minska elanvändningen utan att detta drabbar produktion och välstånd. Det skulle kort sagt vara möjligt att bryta sambandet produktionstillväxt och energiförbrukning. Ett välfärdssamhälle skall också kunna vara ett lågenergisamhälle, säger författarna. Vi vet att man inom många industrigrenar de senaste åren kraftigt har minskat energiåtgången per producerad enhet. Även hushållsmaskinerna har blivit effektivare och förbrukar mindre energi än förr. Genom bl.a. bättre isolering och sparande har energiåtgången per uppvärmd ytenhet i bostäder och lokaler kunnat minskas. Ytterligare insatser på detta område är möjliga. Stora möjligheter till ytterligare effektivitetsvinster finns onekligen. Det är en av de viktigaste energipolitiska uppgifterna framöver att kartlägga och ta till vara dessa möjligheter. EK 81 gjorde inte ”någon närmare analys av vilka former av statliga åtgärder för att effektivisera elanvändningen som är möjliga och lämpliga”. EK 81 föreslog ”med hänsyn till frågans vikt inför kärnkraftsavvecklingen” en särskild utredning om ökad eleffektivitet. Regeringens beslutsvånda på detta område blottas. Energipropositionen föreslår ingen sådan utredning om ökad eleffektivitet. Folkpartiet anser att den föreslagna utredningen bör tillsättas. Den bör som EK 81 föreslog framför allt inrikta sig på att studera åtgärder i syfte att påskynda ökningen av eleffektiviteten inom hushållssektorn och inom offentlig service. Utvecklingen av eleffektiviteten inom industrin är enligt EK 81 i stort sett tillfredsställande. Vi instämmer i detta när det gäller den elintensiva delen av industrin — framför allt processindustrin. Men vi anser att det borde finnas mer att göra när det gäller andra delar —t.ex. verkstadsindustrin. Därför anser vi att den ovan föreslagna utredningen bör studera vilka möjligheter som finns att påskynda utvecklingen även på detta område. Därefter vill jag ta upp något om vattenkraftens betydelse. Folkpartiet avvisar varje förslag till utbyggnad av någon av de stora oreglerade Norrlandsälvarna, dvs. Torne älv, Kalix älv, Pite älv samt Vindelälven. I propositionen föreslås förstudier av en utbyggnad av någon eller några av dessa älvar. Syftet är att klarlägga vattenkraftens framtida roll. Vi avvisar förslaget till förstudier. Folkpartiets inställning är att älvarna skall bevaras. Då behövs inte heller några förstudier. Jag noterade att energiministern hade ytterst litet att säga om socialdemokraternas nuvarande älvutbyggnadsplaner. Det skulle därför vara tacknämligt om energiministern vidareutvecklade synpunkter på detta. Jag vill klargöra att vi från folkpartiets sida är djupt oroade över den stora splittring som råder inom de socialdemokratiska leden i fråga om utbyggnad eller inte av de fyra orörda älvarna i norr. Endast med ett socialdemokratiskt parti i klar minoritet efter höstens val ges förutsättningar till att sätta stopp för en ohämmad utbyggnad av våra outbyggda älvar i norr. Huvuddelen av den svenska utbyggnadsvärda vattenkraften är reglerad. Vattenkraften svarar för en väsentlig del av vår elproduktion. Det har också tills nu skett en rimlig avvägning när det gäller att bygga ut vattenkraften. Men någon gång måste det sättas stopp. De sista orörda älvarna måste sparas för rekreation och för att kommande generationer också skall få uppleva en orörd natur. Detta var också motiveringen när riksdagen 1977 fattade beslut om den fysiska riksplaneringen och där undantog de fyra huvudälvarna och vissa andra vattendrag i Svealand och Norrland från framtida utbyggnad. Vi anser att dessa motiv i dag är väl så starka som de var 1977 och avvisar bestämt en omprövning. Däremot är det möjligt att, utan att göra alltför stora ingrepp i miljön, genomföra några mindre vattenkraftsprojekt för att komma upp till det av riksdagen tidigare beräknade bidraget från vattenkraft till det svenska energisystemet. Riksdagen fattade våren 1984 också beslut om en plan för fortsatt vattenkraftsutbyggnad. I propositionen föreslås nu en komplettering av planen. Folkpartiet ställer sig bakom denna komplettering. Men, vi menar att det också har skapats utrymme för att ompröva några av de projekt riksdagens majoritet tidigare beslutat skall ingå i planen i och med att det visat sig möjligt att ta fram dessa kompletterande projekt. Detta gäller Klippen, Fliseryd och Sikfors. För dessa projekt blir miljöingreppen så stora att de bör undantas från utbyggnad enligt folkpartiets uppfattning. Därefter något om vindkraften. Av olika rapporter som redovisats under senare tid kan man dra slutsatsen att vindkraftens produktionskostnader i framtiden kan bli konkurrenskraftiga i förhållande till andra nya elproduktionsanläggningar — t.ex. kolkondens. Det svenska elproduktionssystemet ger också möjligheter till en relativt omfattande utbyggnad av vindkraften. Det finns regleringskapacitet så att vindkraft i relativt stor omfattning kan kopplas in. Från folkpartiet hävdar vi att det nu finns motiveringar till en fortsatt satsning på vindkraften. Vi instämmer med vad som anförs i propositionen, nämligen att ansvaret för den fortsatt utvecklingen av vindkraften i första hand bör läggas på kraftföretagen. Därmed kommer vindkraftens lönsamhet att prövas på sedvanligt sätt. Vi tror att detta är viktigt att göra innan man går vidare. Men vi utesluter inte att det kan komma att finnas behov av ett visst kompletterande statligt stöd för den fortsatta utvecklingen av vindkraft i Sverige. Vi anser emellertid att regeringen i så fall bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Drivmedel har varit ett av debattområdena beträffande den här propositionen. Konkurrenssituationen på den svenska bensinmarknaden är mycket hård. Detta beror huvudsakligen på en överetablering på marknaden. I en sådan marknadssituation är det inte onaturligt att kampen om marknadsandelarna i många fall blir skarp. Det är heller inte onaturligt att priset används som främsta konkurrensvapen. Det tjänar främst konsumenterna på, enligt vår uppfattning. Detta är inte en marknadssituation där det är påkallat med statliga interventioner eller hot om interventioner. Regeringens agerande och klara hot på detta område måste bestämt avvisas. Folkpartiets klara inställning i denna fråga framgår av reservation 78. Herr talman! Det är nödvändigt att vidta effektiva åtgärder för att minska bilismens negativa påverkan på vår miljö. På senare år har kväveoxidernas roll när det gäller försurningen uppmärksammats alltmer. En stor del av kväveoxidutsläppen kommer via bilarnas avgaser. Dessa utsläpp kan nedbringas med s.k. katalytisk rening. Katalytisk rening förutsätter emellertid blyfri bensin för att fungera. Det är angeläget att blyfri bensin — av detta och av andra hälsooch miljöskäl — snarast införs i Sverige och övriga Västeuropa. Folkpartiet har anvisat tidsperspektivet. Vi anser att det brådskar på det här området. Sedan till vissa åtgärder för omställning av energisystemet. I propositionen föreslås att 300 milj.kr. avsätts under anslagspunkten E 22, Vissa åtgärder för omställning av energisystemet. Det underlag regeringen redovisar som motiv för detta anslag är synnerligen bristfälligt. Från vårt håll föreslår vi att riksdagen avslår förslaget. För de åtgärder som sammanförts under detta anslag borde ett bättre beräkningsunderlag kunna redovisas. Vi anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med preciserade förslag. Detta gäller särskilt t.ex. stödet till vindkraft och kommunernas fjärrvärmeutbyggnad. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 9, 42, 45 och 57, beträffande vilka jag har för avsikt att begära votering. Övriga reservationer från mitt parti avstår jag från att yrka bifall till. Det innebär inte att jag tar tillbaka de krav som rests i reservationerna — de kvarstår självfallet —men det innebär att kammaren och talmannen kan vinna tid vid voteringen.

Herr talman! Olof Johansson har alldeles rätt i att det finns skäl till en mer allmän debatt kring dessa frågor. Det var också skälet till att jag höll mitt inledningsanförande i dag. Per-Richard Moléns magsura kommentarer bryr jag mig faktiskt inte alls om mer än att jag beklagar att Per-Richard Molén tydligen inte haft tillfälle att njuta av det underbara vårvädret under helgen utan haft andra och tristare saker för sig. Jag måste också säga att jag häpnade över den okunnighet om och den gammalmodiga inställning till sakfrågorna som präglade Per-Richard Moléns anförande. De industriledare som i dag ökar sin konkurrenskraft och tjänar stora pengar på att effektivisera sin egen energianvändning eller på att tillverka produkter av ny energiteknik skulle häpna om de hörde honom och andra företrädare för moderaterna tala här i dag. Vad de säger är inte alls representativt för den inställning som finns i industrin till dessa frågor. Jag måste också säga att det var magstarkt att påstå att vi vid tiden för folkomröstningen — 1979-1980 — inte kände till miljöriskerna när det gäller försurning och annat. Det gjorde vi visst. Men det var ju så att moderaterna inte brydde sig om det. In i det sista har de motsatt sig alla krav på skärpta regler på detta område. Det är bara nu när det blivit ett användbart vapen i kampen för kärnkraft som det blivit opportunt att bry sig om försurningsriskerna. Så vill jag säga ett par ord om detta med ”riktpunkt”. Jag är varken gammal vägarbetare eller militär, men jag har en gång i världen läst nordiska språk i syfte att bli folkhögskollärare i svenska, och jag betraktar mig fortfarande som folkbildare och språkvårdare. Jag delar helt Nils Erik Wåågs åsikt att ”riktpunkt” betyder ”slutpunkt” — punkt och slut. Jag vill också säga att det inte bara är utskottsbetänkandena som vi i vårt parti och i våra grupper diskuterar, utan regeringen diskuterar faktiskt utformningen av propositioner både med utskottsgrupp och med riksdagsgrupp innan propositionerna presenteras för riksdagen. Bakom oss har vi dessutom enhälliga beslut vid partikongresserna. Men jag förstod att man på moderat håll skadeglatt skulle försöka utnyttja detta, om inte annat så för att dölja den splittring som råder bland de borgerliga partierna. Jag skall svara på ett par frågor som ställts till mig. Till Hugo Bergdahl vill jag säga att frågorna om ökad eleffektivitet skall diskuteras i det råd som vi skall kalla till. De diskuteras också i ELIN, och de har givit prioritet i forskningsoch utvecklingsprogrammet. När det gäller frågan om Ringhals 2 tror jag att det finns ett grundläggande misstag, som jag vill undanröja. Lagstiftningen ger ingen annan grund för att stoppa verksamheten vid någon anläggning — och det vet Olof Johansson — än säkerhetsskäl. Därför är det ingen säker metod att stoppa driften vid Ringhals 2 att säga nej till anslag för byte av ånggeneratorer. Så länge kärnkraftsinspektionen godkänner driften där, har man rätt att fortsätta med den. När det gäller vilken metod man vill välja för att klara de kraven är det faktiskt en sak för det ansvariga kraftföretaget att redovisa för kärnkraftsinspektionen. Jag vill inte ha någon förutfattad mening om det. Som vi deklarerat vid många tillfällen är det säkerhetsskäl som helt och hållet skall avgöra frågan om fortsatt drift eller inte vid Ringhals 2. Ingenting annat! Så till avvecklingsplanen. De diskussioner som vi fört med vår utskottsgrupp har också gällt om vi skulle yrka bifall till centermotionen som kräver att vi skall lägga fast linje 2:s avvecklingsplan. Vi kom fram till att vi inte borde göra det, eftersom vi faktiskt ligger före avvecklingsplanen och ett sådant beslut skulle ha inneburit ett steg tillbaka. Nu kan jag konstatera att det kanske var dumt, eftersom ett sådant beslut skulle ha undanröjt en del missförstånd. Linje 2:s avvecklingsplan innehåller 37 punkter. Av dessa handlar 35 om den strategi för utveckling av alternativen till kärnkraft och olja som vi har arbetat efter i regeringsställning, ett arbete som vi nu kan redovisa resultaten av. Dessutom kan vi redovisa hur vi vill fullfölja detta arbete, något som riksdagen nu inbjuds att ta ställning till. Två punkter handlar om avveckling i meningen stänga av reaktorer. Den ena säger att under perioden 2000-2010 skall de sista kärnkraftsreaktorerna tas ur bruk. Tack vare en socialdemokratisk motion 1981 är det också riksdagens beslut. Den andra handlar om att kärnkraftverken skall börja avvecklas mot slutet av perioden 1995-2000, och att energin från dem skall ersättas med inhemska energiråvaror. Det var den punkten som vi i det sista hoppades bli överens med centern omi EK 81, och som Börje Hörnlund ville göra upp om. Jag tror mig veta att Olof Johansson också hade den uppfattningen. Men andra i partiledningen motsatte sig det och han fick icke göra upp på denna punkt. Detta är vad linje 2:s avvecklingsplan handlar om. Jag tycker det är litet ledsamt att ni inte kan avhålla er från att misstolka den. Jag har den framför mig, så det går mycket bra att kontrollera ord för ord vad som står i den. Jag upprepar: Varför kan inte vi, som står fast vid grunden att folkomröstningsbeslutet skall fullföljas, samarbeta? Genom att ständigt påstå att vi inte fullföljer detta och andra krav bidrar ni till att skapa misstro mot att politikerna kommer att stå upp och försvara folkomröstningsbeslutet. Det tycker inte jag är bra. Jag tycker inte heller att det är bra om vi skall gå tillbaka till den gamla debatten i den meningen att vi skall återuppta den uppslitande striden mellan olika fanatiska ytterlighetsgrupper. Om vi har lärt oss något är det att vi behöver lyssna på varandra och ta hänsyn till varandra och föra en politik som kan samla en så bred majoritet som möjligt, även om inte var och en får precis som han vill på varenda punkt. Till slut, herr talman, måste jag konstatera att den debatt som hittills har förekommit mellan de andra partiernas företrädare, särskilt mellan centerns och moderaternas representanter, visar att de är hopplöst splittrade. 110 reservationer har fogats till näringsutskottets betänkande 30 och de utgör i huvudsak en polemik mellan centern och moderaterna. Hur i herrans namn skall ni bära er åt med de här frågorna för att bilda regering?

De ståndpunkter som ni var för sig står för är inte förenliga i något avseende. Det betyder inte bara att ni inte skulle kunna föra någon politik utan också att kärnkraftsavvecklingen skulle hotas av att inget blev uträttat under de här åren. Vad jag förstår skulle ni få ge upp era grundläggande värderingar. Inte kan ni väl i den här frågan nöja er med — jag tror på er uppriktiga övertygelse — att lägga dessa värderingar åt sidan för att kunna bilda regering?

Herr talman! Energiminister Birgitta Dahl ifrågasatte om min inställning var representativ för näringslivet och överensstämde med de synpunkter och erfarenheter man har där. Vi kan konstatera att energiförbrukningen har ökat, och ökat betydligt mer än de prognoser visar som ändock ligger till grund för Birgitta Dahls proposition. Som jag sade tidigare är ökningen bara i år så stor att den motsvarar hela Oskarshamn 3 eller Forsmark 3. Vi kan notera att produktionsapparaten i den svenska industrin precis som på många andra ställen ute i världen blev ålderdomlig, eftersom den var baserad på olja och oljan blev för dyr. Alltså måste man gå över till annan produktionsteknik. De investeringar som har gjorts i det svenska näringslivet har inte varit av samma omfattning som i många andra länder, och det har gjort att vår konkurrenskraft har försvagats. Vad vi måste göra är att öppna möjligheterna på detta område. Så påstod Birgitta Dahl att vi 1980 var väl medvetna om miljöriskerna när det gäller förbränning av kol och en del annat. Men det var nog inte bara inom andra partier utan även inom det socialdemokratiska partiet som man togs på sängen när rapporterna om försurning och förstörelse av skogarna i Västtyskland kom. Det gav många av oss en annan inställning till kärnkraften och till vad som kallas inhemska bränslen och de möjligheterna att ersätta kärnkraften. Jag vill återkomma till ordet riktpunkt. Man hade ibland i det militära anledning att ha struket korn eller hålla högt eller hålla lågt för att träffa rätt. Då hade man en helt annan riktpunkt än själva centrum på tavlan. Det finns ett annat uttryck som säger att det är två punkter som bestämmer en linje. Men den punkt som är grunden för den socialdemokratiska politiken bestämmer ingen linje i det här fallet. Många reservationer finns till betänkandet. Det gäller, herr talman, många små enskilda frågor, och Birgitta Dahl är mycket väl medveten om att tekniken i utskottsarbetet leder till många reservationer. Men det bör inte ge intryck av att skillnaderna är så stora. Vi är alla ense om avveckling av kärnkraften. Det är bara tidpunkten som vi är oense om.

Herr talman! Vi har från folkpartiets sida krävt en utredning när det gäller effektivare elanvändning. Nu svarar energiministern på det kravet att hon för sin del vill tillsätta ett råd för att diskutera de här frågorna. Jag tycker att energiministern inte tar speciellt allvarligt på den här allvarliga frågan. Vi tror från vårt håll att det är sakligt viktigt att förutsättningslöst utreda utvecklingen på det här området. Det är en stor och viktig fråga i den fortsatta energispardebatten, och vi för fram kravet på en utredning och kräver att en sådan skall tillsättas snarast. Jag är överraskad över att man från socialdemokratiskt håll inte vill ställa upp på ett sådant arbete. När det gäller vattenkraftsutbyggnaden på lång sikt ställde jag en fråga till energiministern, men jag fick inget svar. Var står socialdemokraterna i fråga om utbyggnad av de fyra orörda älvarna i norr? I propositionen föreslås åtgärder i form av förstudier — jag upprepar att man kräver förstudier. Vad som sägs i propositionen kan nämligen tolkas bara på ett sätt, och det är att regeringen vill hålla öppet för en utbyggnad väsentligt över den nivå som riksdagen genom tidigare beslut angivit. Vad föredragande statsrådet har anfört bidrar till att öka oron för och osäkerheten om den slutliga utbyggnadsnivån för vattenkraften. Riksdagen har vid flera tillfällen tidigare slagit fast att utbyggnadsnivån för vattenkraft skall motsvara en årsmedelproduktion av 66 TWh. Riksdagen bör enligt vår uppfattning genom ett uttalande till regeringen slå fast att denna nivå är den slutliga för vattenkraftens roll i energiproduktionssystemet. Det måste, som sägs i vår motion, konstateras att älvutbyggnadsepoken är slut. Jag tycker att det är ett renlighetskrav att energiministern här klargör hur man i dag står i den frågan — jag fick inte svar på min första fråga om det. Sedan bara några ord i all korthet om det här med riktpunkt i energipolitiken. Efter hennes inlägg i den frågan skulle jag till energiministern vilja säga att riktpunkt i energipolitiken aldrig får bli en akademisk fråga. Det måste hela tiden vila på verklighetens grund. Det är fråga om praktiska lösningar och inte om några akademiska lösningar.

Fru talman! Birgitta Dahl och jag är överens om en sak, och det är att debatten om försurningsproblematiken började för många av oss ganska tidigt. Jag minns tillfällen då jag i Centerns ungdomsförbund diskuterade dessa frågor i slutet av 60-talet och i början på 70-talet. Att detta med tiden fått mera tydliga uttryck bekräftar bara riktigheten i de värderingar som vi hadei ett tidigt skede. Det är riktigt att energikommissionen tog fram mycket material, Energioch miljökommittén likaså. När det gäller EK 81 tycker jag att energiministern ägnar sig åt mytbildning. Vi har haft en diskussion om detta tidigare. Egentligen borde vi inte behöva upprepa den. I de fora där denna fråga behandlades inom centerpartiet fanns inga delade meningar. Sedan till regeringsfrågan, som Birgitta Dahl hela tiden försöker anspela på. Det finns en betydande splittring inom partierna och mellan partierna — det är väl ingenting att sticka under stol med. Annars skulle det inte vara 110 reservationer i det aktuella utskottsbetänkandet. Det spelar ju ingen roll på vilken ledd man skär kakan; splittringen har vi ändå. Det är ju en betydande splittring inom Birgitta Dahls parti. De opinionsmätningar som gjorts visar att det är fler socialdemokrater som stöder linje 3 än som stöder linje 2. Jag åberopar inte detta, jag bara konstaterar att här finns en betydande splittring. Därför är det viktigt att man, inte minst i den här typen av frågor, har långsiktigt verkande instrument som fungerar över valperioderna. Det är där som avvecklingsplanen kommer in i bilden. Att man ger klara signaler till marknadens aktörer är viktigt för trovärdigheten. Vi har ju bara människors egen betygsättning att gå efter. Människor tror inte på avvecklingen i dag. Då måste naturligtvis huvudansvaret ligga på den nuvarande regeringen. Det är detta som jag påpekat. Det är beklagligt att inte mer har skett i detta avseende. Det skulle vi alla ha vunnit på. Sedan en fråga som nämnts här i förbigående. Det gäller Ringhals 2. Självfallet är det här en fråga för myndigheterna. Men, Birgitta Dahl, det är också ett politiskt avgörande när det gäller investeringsmedel.

Fru talman! Jo, det har gjorts mycket när det gäller tredje världens energiresurser och utvecklingen av energikällorna där. FN hade en konferens om dessa saker vid decennieskiftet 1970-1980, då jag själv satt med i den svenska gruppen. Det intressanta i sammanhanget är emellertid försöken från alla kärnkraftsproducerande industriländer, även Sverige, att mycket kraftigt och ganska ohämmat satsa på export av kärnenergi. Då får vi samma situation i tredje världens länder som vi har haft här hemma under dessa år — om man bygger ut kärnkraften hämmar det utvecklingen av de inhemska förnybara energikällorna i tredje världen. Får man en kraftig elproduktion i kärnkraftverk kommer det att hämma utbyggnaden av vindkraft eller av solenergi. Därför är det så viktigt att denna motsättning inte uppstår. I fråga om detta borde Sverige ta ett större ansvar. Men det gör vi inte, utan vi går ut själva och försöker exportera den högteknologi som, vilket jag sade tidigare, vi av erfarenhet från biståndsarbete och biståndspolitik i allmänhet vet är olycklig i de allra flesta fall för utvecklingsländerna. Slutligen några ord om avvecklingsplanen. Jag tycker att det har blivit en viss förvirring i diskussionen. När vi skrev vår motion och liksom tidigare krävde en avvecklingsplan menade vi en avveckling för dagens behov. Med den kunskap och det underlag som vi har i dag är det självklart. Att det sedan vid motionsskrivandet dök upp en anknytning till linje 2:s avvecklingsplan från folkomröstningsperioden är en annan sak. Det ligger litet vid sidan av. Det var ett sätt att peka på att socialdemokraterna här hade en avvecklingsplan men att de inte nu ville ställa upp någon. Men det är två skilda saker. Vi vill inte ha linje 2:s avvecklingsplan i dag. Vi vill ha en ny, väl genomtänkt avvecklingsplan baserad på vår kunskap och de fakta som vi har i dag. Vi skall inte blanda ihop dessa två saker — det är två helt skilda ting.
Fru talman! Ingen skulle vara gladare än jag om man lät bli att blanda ihop detta. Vi har faktiskt visat trohet mot det förflutna även i detta avseende. Men ni har ju använt en felaktig beskrivning av vad vi har gjort och påstår att vi inte lever upp till linje 2:s avvecklingsplan. Vad vi redovisar i propositionen och vad jag har redovisat här i dag är att vi lever upp till detta med råge och kan flytta fram positionerna. Så försök inte spela bort korten genom att dribbla på detta sätt! Hugo Bergdahls yttrande nu och folkpartiets reservation bekäftar bara det faktum att riksdagen faktiskt inte har fattat beslut om något annat än att 66 TWh är det som skall motsvara vattenkraftens roll i dagens situation. Bland det första den här regeringen gjorde var att säga ifrån till kraftindustrin att vi över huvud taget inte tänker tillåta några kolkondensverk. Vidare genomförde vi en noggrann styrning av kolanvändningen och skärpte miljökraven och främjade systematiskt alternativ till kol på ett sådant sätt att den beräknade kolanvändningen har minskat till högst hälften av vad den dåvarande regeringen räknade med 1981. Den historieskrivning som här har presterats är helt felaktig. Jag noterar att Olof Johansson också i dag sorgfälligt undviker att svara på de frågor jag har ställt om vilken politik en borgerlig regering skulle föra när det gäller energifrågorna och på vilka grunder i detta avseende som ni skulle vara beredda att medverka. Den tystnaden är talande nog, fru talman.

Fru talman! Energiministern har tidigare redogjort för energipolitikens inriktning och också gett en ordentlig bakgrund till det energipolitiska beslut som vi skall ta i dag. Som utskottets talesman kommer jag därför främst att bemöta några av de 110 reservationer som finns fogade till näringsutskottets betänkande Riktlinjer för energipolitiken. Som utskottets talesman blir jag också tvingad till en del upprepningar med anledning av den debatt som förevarit tidigare. Dagens riksdagsbeslut kommer att lägga fast huvuddragen i energipolitiken för resten av 1980-talet. Inriktningen är en effektiv energianvändning och en intensifierad energihushållning, en fortsatt omställning från olja till inhemska och förnybara energikällor, samtidigt som vi steg för steg lägger fast förutsättningarna för kärnkraftens avveckling. En viktig utgångspunkt är också att energipolitiken utformas med en ansvarsfull hushållning med våra naturresurser och en ständig hänsyn till vår miljö. Kärnkraftens avveckling skall förverkligas steg för steg, vilket innebär en utformning så att de beslut som successivt behöver fattas grundas på ett så aktuellt underlag som möjligt. Utgångspunkten är att kärnkraften skall ersättas, som vi skriver i utskottsbetänkandet, i första hand genom en effektivare elanvändning, i andra hand genom en övergång till inhemskt bränsle, solvärme m.m., och i tredje hand genom nya elproduktionsanläggningar, dock endast i den utsträckning som detta behövs för att komplettera andra alternativ. Den sista kärnkraftsreaktorn skall vara avvecklad senast år 2010. Dagens riksdagbeslut är ett led i att trygga samhällets och industrins behov av en billig och säker energiförsörjning. Fru talman! Denna sammanfattande och korta redovisning av energipolitikens inriktning utgör en viktig bakgrund när jag nu går över till betänkandets olika avsnitt och de 110 reservationer som finns fogade till detsamma. Av dessa 110 reservationer är en avlämnad av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet — de borgerliga och vänsterpartiet kommunisterna har enats på en punkt, beträffande vissa vattenkraftsstudier. Tolv av reservationerna har avlämnats av vänsterpartiet kommunisternas ledamot ensam, medan de 97 resterande reservationerna har borgerliga underteckna re, i några fall är de undertecknade även av vänsterpartiet kommunisterna. I inget fall har de borgerliga ledamöterna i näringsutskottet avlämnat en gemensam reservation. Jag nämner detta därför att det ger en bild av vad som väntar om vi skulle få en borgerlig regering genom höstens val. Den tidigare debatten i dag har visat detsamma. Oenigheten inom borgerligheten är fullständig, och svenska folket får därför i och med dagens riksdagsbehandling ett klart besked om att på energipolitikens område finns ingen som helst gemensam borgerlig politik. När det gäller riktlinjerna för den långsiktiga energipolitiken konstaterar utskottet att nu gällande allmänna riktlinjer skall ligga fast. Huvuduppgifterna för energipolitiken på 1980-talet redogjorde jag för inledningsvis. Låt mig kort kommentera de reservationer som är fogade till detta avsnitt av betänkandet. Jag börjar med reservation 2 av centerpartiet. Här framförs en rad allmänt hållna synpunkter som enligt utskottsmajoriteten är väl tillgodosedda genom den strategi för oljeersättning och kärnkraftsavveckling som presenterats i propositionen. Den centerpartistiska reservationen innehåller också den ordlek som vi har varit vana vid att höra under en mängd år från centerpartistiska företrädare här i kammaren. Här sägs bl.a. att den energipolitiska strategin skall bygga på ett decentralistiskt synsätt och att den centralistiska och storskaliga energipolitik som utgör en viktig bakgrund till vissa av förslagen i propositionen inte kan accepteras. Jag måste i ärlighetens namn erkänna att jag inte — när jag läser de centerpartistiska motionerna och reservationerna — kan klara ut vilka ändringar som skall vidtas med energisystemet för att det skall bli mer ”decentralistiskt” än det energisystem som förespråkas i propositionen. Det skulle vara intressant att höra någon av de centerpartistiska företrädarna reda ut begreppen på den här punkten. I den centerpartistiska reservationen betonas också — vilket har sagts tidigare här i dag — att man förordar en återgång till den energipolitik som fördes under åren 1976-1982. Man säger att denna bör fullföljas och fördjupas. Låt mig då, fru talman, påminna om att det var under de här åren som Energisverige var handlingsförlamat, eftersom inriktningen var oklar på grund av att vi hade en oenig borgerlig regering. Det var under de här åren Energisverige inte fick entydiga och långsiktiga besked. De åren vill vi inte ha tillbaka. I samma centerpartistiska reservation betonas också vikten av att skapa ett energisystem baserat på inhemska och förnybara energikällor. Utskottsmajoriteten kan inte finna att detta på något sätt står i strid med vad som sägs i propositionen. Om vi däremot gör en jämförelse mellan den energipolitik som fördes mellan åren 1981 och 1982, när vi hade en borgerlig regering, och den politik som förts de senaste åren, då vi haft en socialdemokratisk regering, framträder en klar skillnad. Även i 1981 års energipolitiska beslut betonades i stor enighet vikten av att skapa ett energisystem baserat på inhemska och förnybara energikällor. Däremot fördes inte i övrigt den politik som skulle göra att de inhemska bränslena fick sin rättmätiga chans. Först i och med den socialdemokratiska regeringens tillträde och i och med den s.k. krispropositionen kom det riktade stöd som så väl behövdes för att dessa bränslen skulle ges sin chans. Då infördes det s.k. torvstödet, ett 25-procentigt investeringsstöd till anläggningar utformade för torvbränslen. Detta stöd har resulterat i en utveckling från sex torveldade anläggningar år 1982 till ca 60 anläggningar 1985/86. Stödet har sedan utvidgats till att gälla inhemska bränslen över huvud taget. Detta, fru talman, är en energipolitik som verkligen är inriktad på inhemska och förnybara energikällor. Under punkten Riktlinjer för den långsiktiga energipolitiken har moderata samlingspartiet avlämnat en reservation, vilken enligt utskottsmajoritetens mening har en alltför stark betoning av marknadskrafternas förmåga att styra utvecklingen på det energipolitiska området. Utskottsmajoriteten medger gärna att nyutvecklad teknik i ökad utsträckning skall klara sig på egna meriter och på marknadens villkor samt att det är viktigt att de olika aktörerna inom energiområdet tar ett ökat ansvar. Samtidigt menar utskottet att det stöd till forskning och utveckling samt till introduktionsåtgärder som utgått under de senaste åren varit betydelsefullt för att åstadkomma den omställning av energisystemet som vi har velat ha. I propositionen anförs också att fortsatta stödåtgärder nu kan koncentreras till insatser som är strategiska, särskilt för oljeersättning och för avveckling av kärnkraften. Under samma rubrik tar utskottet också upp de övergripande frågor som gäller den successiva utfasningen av kärnkraften ur det svenska energisystemet. Här har avlämnats två reservationer — en av moderata samlingspartiet och en av centerpartiet tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna. I reservation nr 3 av moderata samlingspartiet förs en diskussion om vad svenska folket tog ställning till i folkomröstningen. Låt mig här peka på den punkt i reservationen som gäller kärnvärmereaktorn Secure. Reservanterna menar att folkomröstningen avsåg kärnkraftverk och inte kärnvärmeverk. Denna diskussion har förts flera gånger i riksdagen efter folkomröstningen. Såvitt jag förstår tog svenska folket ställning till om kärnenergi skulle användas i det svenska energisystemet eller ej och inte till användandet av den ena eller andra reaktortypen. Vidare framgår det klart av riksdagens beslut efter folkomröstningen att kärnvärmereaktorer inte skall förekomma i Sverige. Utskottsmajoriteten noterar också att det finns andra formuleringar i moderata samlingspartiets motion som ger anledning att ifrågasätta motionärernas benägenhet att följa riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften senast år 2010. Samma känsla får man när man läser reservationerna. Moderaterna vill lämna över praktiskt taget allt till marknadskrafterna, vilket också betyder att samhället frånhänder sig den styrning som måste till för att vi skall kunna avveckla kärnkraften till år 2010. Även Per-Richard Moléns anförande här på förmiddagen, som var en lovsång till kärnkraften, tyder på detsamma. Fru talman! Jag vill även på den här punkten fästa uppmärksamheten på vilka avgörande åsiktsskillnader det finns mellan de två partier som, efter vad jag förstår, kommer att ingå i en eventuell borgerlig regering. Åsiktsskillnaderna framstår i all sin tydlighet när man läser den moderata reservation som jag tidigare nämnt, som förespråkar att kärnvärmereaktorer skall byggas, och jämför den med reservation 4, där centerpartiets utskottsföreträdare är undertecknare. I den sistnämnda reservationen krävs det en avvecklingsplan — som det har talats om flera gånger tidigare här i dag. Ett väsentligt skäl för detta, säger reservanterna, är att den politiska viljan på det sättet klart skall manifesteras. Man säger också att en avvecklingsplan skall omfatta åtgärder som syftar till att stimulera satsningar på effektivare energianvändning, energisparande och alternativa energikällor såsom inhemska bränslen. Utskottsmajoriteten noterar här, helt i överensstämmelse med regeringens uppfattning, att det är säkerhetsaspekter som skall vara avgörande för i vilken ordning kärnkraftverken skall tas ur drift. Strategin för att avveckla kärnkraften måste därför bli, precis som jag har sagt tidigare, att steg för steg lägga fast konkreta handlingsplaner för de närmaste åren. Att nu fastlägga en preciserad avvecklingsplan på ett osäkert beslutsunderlag kan dels ge bindningar som försvårar en rationell avveckling av kärnkraften, dels — till skillnad mot vad som har sagts tidigare i dag — ge felaktiga signaler såväl till enskilda som till investerare och beslutsfattare inom näringsliv och kommuner. En viktig uppgift får här det råd för elanvändningsoch elproduktionsfrågor som regeringen avser att inrätta. Detta råd kommer att få tillfälle att löpande diskutera frågor om kärnkraftens avveckling. Utskottsmajoriteten biträder således inte centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas krav på en preciserad avvecklingsplan. När det gäller de allmänna riktlinjerna för energianvändning och energihushållning slår utskottsmajoriteten fast att de riktlinjer för energianvändningen som regeringen förordar tar, liksom de hittillsvarande, sikte på det energipolitiska mål som en bred riksdagsmajoritet antog år 1981. Utskottsmajoriteten menar därför att det inte föreligger några skillnader mellan propositionen och det som anförs i den moderata reservationen, och inte heller mellan propositionen och det som anförs i centerpartioch vpkreservationen. Om man däremot jämför reservationerna, så framstår återigen åsiktsskillnaderna mellan moderata samlingspartiet och centerpartiet väldigt klart. Moderata samlingspartiets reservanter förespråkar en avveckling av de statliga subventionerna så gott som fullt ut, medan centerpartiet menar att ett fortsatt och förstärkt energisparbidrag måste utgå. Det är två, efter vad jag förstår, oförenliga ståndpunkter. När det gäller målet för energianvändningen — alltså hur mycket energi som vi skall använda — anges i propositionen några olika bedömningar av energibehovet på längre sikt. I propositionen anges dock inte något precist kvantitativt mål, vilket är helt i överenstämmelse med EK 81:s och de flesta remissinstansers uppfattning. Mot detta har centerpartiets och vpk:s företrädare i utskottet reserverat sig.

Inriktningen är alltså klar och entydig i propositionen. Det skall också sägas att verkligheten inte förändras av om riksdagen i dag på terawattimmen när skulle göra ett uttalande om den långsiktiga energianvändningen. Miljön förändras inte heller, vilket reservanterna tycks mena. Det avgörande för att uppnå en så låg energianvändning som möjligt och därmed en bättre miljö är en handfast politik, byggd på en realistisk grund. Jag övergår härefter, fru talman, till rubriken elförsörjning. Under detta avsnitt behandlar utskottet frågor som berör produktion av elektrisk ström. Först till Ringhals 2 och byte av ånggeneratorerna. Utskottet instämmer i vad som anförs i propositionen, nämligen att ett byte av ånggeneratorerna endast genomförs, om de säkerhetsgranskande myndigheterna ger sitt godkännande. Detta har berörts tidigare i dag och är en självklar förutsättning. Utskottet noterar också att statens vattenfallsverk bedömt att ett sådant byte är företagsekonomiskt lönsamt. Man beräknar en återbetalningstid av investeringen på fyra år. Utskottet menar att riksdagen, utöver vad som ankommer på regeringen och berörda myndigheter, inte behöver ta något ytterligare initiativ till prövning i denna fråga. Mot detta ställningstagande har centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas företrädare i utskottet reserverat sig. Man menar att den föreslagna investeringen på ca 900 milj.kr. borde prövas mot andra möjligheter att producera motsvarande värmemängd. Man förutsätter alltså att den energi som produceras i Ringhals 2 skall avsättas på värmemarknaden. Jag vågar påstå att en sådan lönsamhet som den Vattenfall beräknat för byte av ånggeneratorerna inte rimligtvis kan uppnås vid en satsning på t.ex. inhemska bränslen, vilket reservanterna föreslår. Jag övergår sedan till rubriken vattenkraft. I propositionen anförs att beslut om vattenkraftens energipolitiska roll, sedd i ett längre perspektiv, inte behöver fattas förrän i början av 1990-talet. Socialdemokraterna i näringsutskottet ansluter sig till regeringens uppfattning att vissa studier behöver genomföras före ett sådant beslut. Ett syfte med sådana studier är att genom vissa kompletterande inventeringar av tänkbara utbyggnadsprojekt ge ett så aktuellt och riktigt beslutsunderlag som möjligt inför våra framtida ställningstaganden om hur den långsiktiga elproduktionskapaciteten skall utformas. Det är i anknytning härtill viktigt att återigen slå fast att kärnkraften i första hand skall ersättas genom effektivare elanvändning, i andra hand genom övergång till inhemska bränslen — solvärme m.m. — och först i tredje hand genom nya elproduktionsanläggningar. I reservation 43 från utskottets socialdemokratiska ledamöter redovisar vi ståndpunkten att riksdagen inte har anledning att ta ställning till hur regeringen bereder frågan om vattenkraftens roll på lång sikt. Riksdagen bör utgå ifrån att regeringen skaffar sig det kunskapsunderlag som anses nödvändigt. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 43, undertecknad av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Jag går härefter till rubriken mottryckskraft. Här behandlas bl.a. propositionens förslag om möjligheterna att ge ekonomiskt bidrag för täckande av förprojektering av kraftvärmeanläggningar samt stöd för att utrusta fastbränsleeldade värmeverk med ångpannor. Moderata samlingspartiet yrkar på den här punkten avslag på propositionen. Centerpartiet anser i reservation 54 att som ett led i den kommande planeringen för kärnkraftsavvecklingen bör klart pekas ut vilken omfattning mottrycksproduktionen kan bedömas få. Samtidigt bör, säger man, konkreta åtgärder vidtas för att uppsatta mål skall kunna nås. De förslag till stöd, som utskottet tillstyrker, kommer att påverka utvecklingen i riktning mot en ökad mottrycksproduktion av elektrisk ström, vilket borde vara i överensstämmelse med vad de centerpartistiska reservanterna vill. Att däremot i dag uttala ett mer precist kvantitativt mål för den framtida mottrycksproduktionen låter sig enligt utskottsmajoritetens mening inte göras. Skälet till detta är förstås att den nu pågående och framgångsrika energihushållningen påverkar mottrycksunderlagen i negativ riktning, samtidigt som forskningen och utvecklingen på minikraftvärmeområdet på sikt borde ge en positiv utveckling för elproduktionen på detta område. När det gäller vänsterpartiet kommunisternas krav på ett fullständigt utnyttjande av befintliga mottrycksanläggningar vill jag framhålla att det måste ses som helt orealistiskt dels därför att en stor del av den befintliga mottrycksproduktionen fortfarande är oljebaserad, dels av rent ekonomiska skäl eftersom de billigaste kraftslagen först skall användas. Beträffande vindkraftens roll i det framtida svenska kraftsystemet menar utskottet att de åtgärder som föreslås i propositionen är väl avvägda. Det verkar vara rimligt att kraftföretagen, efter det att staten tagit ett stort ansvar för det hittills genomförda vindkraftsprogrammet, nu bör ta sitt rättmätiga ansvar för en eventuell fortsatt utbyggnad. Regeringen kommer att ha överläggningar med kraftföretagen om deras engagemang för den framtida utvecklingen av vindkraften. Om denna utveckling skall komma till stånd, måste ett visst statligt stöd enligt utskottets bedömning även fortsättningsvis finnas. Det har sagts mig att de första överläggningarna mellan regeringen och kraftföretagen har ägt rum. Om så är fallet, skulle det vara intressant att höra energiministern här inför kammaren redovisa vad som avhandlades på det första sammanträdet. I fråga om vänsterpartiet kommunisternas krav på en detaljerad plan för ett stort statligt vindkraftsprogram anser utskottet att vi ännu inte har det underlag som behövs för att göra ett så detaljerat program som här föreslås. Men det som man på den här punkten blir förvånad över är den flathet gentemot kraftföretagen som framskymtar både i motionen och i reservationen. Utskottet vill därför betydligt mer än vänsterpartiet kommunisternas reservant gör betona betydelsen av att kraftföretagen medverkar i utvecklingen av vindkraften i Sverige. När det gäller värmeförsörjningen konstaterar utskottet att denna under senare år undergått en snabb förändring. Framför allt har ett omfattande energisparande och en minskad oljeanvändning, på grund av övergång till andra bränslen, utgjort viktiga inslag i denna omställning. Utskottet har den bestämda uppfattningen att det fortfarande återstår betydande möjligheter att spara och hushålla med energi. I reservation 64 från moderata samlingspartiet sägs att det finns anledning att anta att energianvändningen per ytenhet kommer att minska även fortsättningsvis. Men samtidigt säger man att det är dags att varna för en alltför stor optimism, därför att en stor del av de ekonomiskt försvarbara besparingsåtgärderna i äldre bebyggelse redan har genomförts. Verkligheten, fru talman, är dock en annan! På energisparområdet är det verkligen berättigat att även fortsättningsvis vara optimistisk just därför att det återstår en mängd ekonomiskt försvarbara åtgärder att genomföra i befintlig bebyggelse. När det gäller bränsleförsörjningen tänker jag, fru talman, bara beröra en enda punkt. Jag avser då förbrukningen av kol i Sverige, som för närvarande ligger på ca 2 miljoner ton/år. Det är således en väsentligt lägre nivå än den som beräknades i 1981 års energiproposition. Denna nedräkning av kolförbrukningen har skett samtidigt som oljeanvändningen minskat snabbare än beräknat. Detta, fru talman, anser jag vara ett bevis på att den förda politiken på energihushållningens område, på oljeersättningsområdet och inom sektorn för inhemska bränslen har varit, och är, mycket lyckosam. Utskottet konstaterar med anledning härav att det inte behövs några uttalanden av det slag som föreslås i reservation 90 från moderaterna och centern. Den förda politiken är uttalande nog. Jag har härmed berört några av de 110 reservationer som finns fogade till näringsutskottets betänkande 30. Ett stort antal av dessa reservationer måste tyvärr lämnas utan kommentar, vilket i och för sig är synd — annars hade det ännu tydligare framgått vilken splittring som råder bland de borgerliga partierna på energipolitikens område. Fru talman!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
Fru talman! Några ord om elproduktionen. Allting hänger ju ihop i dessa sammanhang. När vi — för vilken gång i ordningen vet jag inte — tagit upp mottryck och vindkraft som viktiga energiproduktionskällor på elkraftsområdet, är det naturligtvis i linje med den energipolitik som vi bedrivit de här åren. Det hänger naturligtvis också ihop med den efterlysta avvecklingsplanen. Om vi inte nu satsar hårt på att få en annan elproduktion utan säger att vi skall börja med det när vi vet mer och när det står klart vilken teknik vi skall använda, så kommer vi inte att ha dessa produktionskällor tillgängliga när det blir aktuellt. Det har i dessa sammanhang talats mycket om kapitalförstöring. Jag måste säga att det är en fruktansvärd kapitalförstöring att mottrycksanläggningar som går att använda står stilla, medan man kör ut kärnkraftsproducerad el i våra värmesystem. Vi kan dividera fram och tillbaka om kostnaderna — det har vi gjort mycket i energidebatten —, men det finns fortfarande ingen, och det gäller även utskottets talesman Lars Andersson, som exakt kan tala om vad kärnkraftsdelen kostar. Vi vet inte vilka de framtida kostnaderna kommer att bli för den ström som vi producerar och förbrukar för värmeförsörjningen i våra bostäder och på andra håll. Därför är det en väldigt oärlig debatteknik att säga att det är mycket dyrare att använda mottryckskraft än kärnkraftsbaserd el. Kärnkraftsnotan kommer hela tiden att stiga. När det gäller dessa fastställda 1,9 öre som nu tas ut för avveckling och sådana saker vet ingen huruvida de kommer att räcka till. Samma sak är det med vindkraftsprogrammet. Det finns här en positiv ton i regeringens proposition, och det har vi påpekat. Vi tycker att det är bra att det nu börjar finnas ett intresse för vindkraft. Vad vi sagt i vår motion är bara att vi inte litar på det privata näringslivet. Det är alltså precis tvärtemot vad Lars Andersson påstår; vi är inte alls flata mot det privata näringslivet. Vi är tvärtom rädda för det samarbete med näringslivet som regeringen talar om. Det behövs en nationell politik på detta område — inte att enskilda kraftföretag går in och slåss om denna marknad. Det behövs i stället en nationell plan för vindkraftens utbyggnad, och en sådan borde verkligen ligga socialdemokratin varmt om hjärtat, om man även i fortsättningen vill framstå som ett parti som svarar för en nationell planering och inte bara litar till olika privata företags godtycke och vinstintressen.
Fru talman! Mycket kort. För det första är för dagen mottrycksproducerad elektrisk ström dyrare än kärnkraftsproducerad. För det andra, Oswald Söderqvist, är det inte så — åtminstone har det inte varit så den senaste vintern — att dessa mottrycksanläggningar stått stilla. De har gått för fullt. Ingen av dem som är ägare till mottrycksanläggningar har i dag några som helst planer på att lägga ned dem — det är jag helt säker på. När det gäller vindkraften är det bara att läsa innantill i vpk:s reservationer och motion. Motionen andas en flathet mot kraftindustrin; det kan man inte komma ifrån. När regeringen nu upptar förhandlingar med vindkraftföretagen innebär det inte att man därigenom skulle lämna ifrån sig någonting till kraftföretagen. Jag är tvärtom övertygad om att regeringen kommer att följa den kommande utvecklingen mycket noggrant. Men det är nu dags att låta kraftföretagen ta sin del av ansvaret för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften. Det är viktigt.
Fru talman! Jag upprepar än en gång: Vi vet ingenting om kostnaden för den kärnkraftsbaserade elkraften. Vi kan inte upprätthålla myten och säga att kärnkraftselen är så billig, för vi vet ju inte vad den kommer att kosta. Vi har ännu inte fått slutnotan, och vi vet över huvud taget inte ett dugg om vad den elen kommer att kosta. Jag tycker att det är en väldigt oärlig debatt som ständigt förs om kostnaderna för kärnkraften. Om dem vet ju ingen av er här någonting, inte ens energiminister Birgitta Dahl. Hon kan inte stå upp och säga att hon vet att det kommer att kosta så och så mycket när notan någon gång långt i framtiden skall betalas. Det kan bli hur dyrt som helst. Därför skall ni sluta tala om kostnaderna i de här termerna, för det kan ni inte stå för. Sedan kommer jag till vindkraften och det privata näringslivet. Jag förstår inte riktigt var Lars Andersson får ordet flathet ifrån. Vad vi vill ha är en av samhället ordentligt kontrollerad utbyggnad av vindkraften. Vår erfarenhet säger oss, det har vi sett så många gånger, att om man överlämnar åt det privata näringslivet att sköta detta — även om det sker under viss övervakning, som man hoppas på här — kommer det att ske på företagets och dess vinstintresses villkor, inte på det nationella energisystemets villkor. Om det tidigare hade funnits en ordentlig kontroll skulle vi inte ha haft den kärnkraftsproblematik som har ställt till så mycket trassel för oss. Man började bygga ut kärnkraften för att den skulle vara så billig och bra. Det skedde ur vinstintressesynpunkt, inte ur det nationella systemets synpunkt. Det är därför vi är skeptiska och alls inte flata.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Nu föreslås återigen en plan för utbyggnad av vindkraften, på ett osäkert beslutsunderlag. Jag vill påminna Oswald Söderqvist om att det i propositionen föreslås att man skall göra studier av var och hur dessa vindkraftverk skall placeras. Den dag när vi har ett riktigt beslutsunderlag kan det vara dags att också göra en utbyggnadsplan.

Fru talman! Lars Andersson ställde en fråga till mig beträffande de överläggningar som nu i enlighet med vad som sägs i propositionen har inletts med kraftföretagen om vindkraften. Jag tror att när jag svarar på den kanske det också bringas litet allmänt ljus över situationen. Jag delar den karakteristik som Lars Andersson har gjort av vpk:s agerande. Det är någon sorts egendomlig blandning av stalinistiska planeringsmetoder och övergödning av det privata näringslivet som vpk här förespråkar. Vi har haft den första överläggningen med kraftföretagen och den tillverkande industrin, och den har föregåtts av ett noggrant förarbete. Närvarande vid den överläggningen var representanter för Vattenfall, Sydkraft, Svenska kraftverksföreningen, statens energiverk, de tillverkande företagen och industridepartementet. Vid den överläggningen, som var mycket konstruktiv och bra, enades vi om fyra punkter för hur arbetet nu skall drivas vidare. För det första skall den lokaliseringsstudie som regeringen aviserar genomföras, och förberedelserna för den pågår i regeringskansliet. Den kommer inom kort att få sina direktiv. För det andra skall statens energiverk fortsätta sin utvärdering av de nu befintliga aggregaten och programmen. För det tredje har Kraftsam, kraftindustrins samarbetsorganisation, nyligen beslutat att genomföra en nya studie av vindkraftens roll i det framtida energisystemet. Det är alltså ett positivt beslut man har fattat. För det fjärde kom vi överens om att bilda en arbetsgrupp bestående av representanter för kraftföretagen, den tillverkande industrin och energiverket under ledning av departementet, som under sommaren skall gå igenom de praktiska, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för nästa steg i utvecklingen. Vi har också satt ut ett datum i augusti när vi skall träffas på nytt för att ta ställning till vad som då kan redovisas. Samhället kommer att leda denna utveckling, och vi kommer att ställa krav på både kraftindustrin och de tillverkande företagen att ta ett normalt ansvar. Hittills har utvecklingskostnaderna nästan helt betalats av samhället. Nu är vi i en mer normal situation när också andra parter kan ta ett ansvar jämförbart med det man har tagit för utvecklingen av värmepumpar, miljövänlig förbränningsteknik, inhemska bränslen och annat. Det är bra att vi har kommit så långt. Vi har reserverat för det första 55 milj.kr. i forskningsoch utvecklingsprogrammet på det här området, för det andra en icke bestämd del av de 300 milj.kr. som avsätts på anslaget E 22 för teknikutveckling. Vi har blivit kritiserade för att vi inte i detalj har redovisat hur dessa pengar skall användas. Jag skulle på den kritiken vilja svara att vi har redovisat alldeles klart att 120 milj.kr. skall användas till bränslemiljöfonden, i första hand för att den skall kunna ta på sig sina nya uppgifter med att hantera inte minst avfallsförbränningsproblematiken. Och jag upprepar att det är obegripligt att centern inte vill ge det anslaget. Den andra delen, som handlar om både mottryck, vindkraft, stöd till små vattenkraftverk, energirådgivning och annat, har vi inte preciserat siffra för siffra, och skälet är enkelt och mycket klokt: det skulle vara en dålig utgångspunkt för oss när vi skall diskutera med kraftföretagen om hur stor del deras andel skall vara. Självfallet skall vi försöka se till att kraftföretagen och den tillverkande industrin i största möjliga utsträckning bidrar, och då skall vi inte spela bort förhandlingskorten genom att i förväg binda oss för några summor. Det finns resurser för de tillskott som kan behövas. Fru talman! Sammanfattningsvis har vi tagit ett första och mycket betydelsefullt steg att på ett sunt sätt arbeta vidare med vindkraften så att den skall få chans att visa vad den går för inför nästa steg i energipolitiken.
Fru talman! Det är mycket olustigt att höra Birgitta Dahl när hon går upp i debatten och svänger sig med uttalanden som stalinistisk planeringspolitik — jag vet inte riktigt vad hon avser med det, men det får hon väl försöka klara ut både för sig själv och för andra. Vad jag ville ha sagt var att vi i vårt parti inte har den tilltro till det privata näringslivet som socialdemokratin uppenbarligen har. Vi litar inte på det privata näringslivet utan vi tror att samhället, regering och riksdag på ett helt annat sätt måste ta ansvaret om det skall hända något som är bra för hela Sveriges energipolitik, inte bara för vissa privata bolags politik. Det är konstigt när energiministern och andra talar om hur man måste undersöka och testa vindkraften för att se vad den duger till. När det gällde att introducera kärnkraften en gång i tiden var det inte alls fråga om någonting sådant. Då gick det bra att utan vidare starta ett jätteprogram för miljardbelopp. Man visste ingenting om hur man skulle förfara med avfallsfrågan eller någonting sådant. Då behövdes det inga undersökningar. Men vindkraften måste testas och undersökas fast vi vet att flera länder för länge sedan passerat oss i en kapplöpning om vindkraft, där vi låg ganska långt framme. Länder som USA har kommit mycket längre och satsat hårt på en stor utbyggnad av vindkraften för användning inom landet och för export. I Danmark har mycket stora framsteg gjorts på vindkraftens område. Vi behöver inte hålla på med tester och lägga ut pengar för att undersöka detta. Vi kan skaffa oss de erfarenheterna utifrån. Nej, detta är bara den obotfärdiges förhinder. Det finns inget utrymme för vindkraften och inte för mottryckskraften heller, på grund av att ni har byggt ut kärnkraften så som ni har gjort, Birgitta Dahl. Det är detta det handlar om. Ni kan inte placera någon vindkraftsbaserad el på marknaden, för då får ni ytterligare ett stort överskott utöver det som redan finns. Så enkelt är det. När det gäller anslagen vill jag påpeka att vi i vpk tycker att det extra anslaget under punkten E 22 är mycket bra, och vi har begärt en ökning av detta anslag. Vi tycker dessutom att det är bra med extra pengar till forskning om vindkraft, och vi har begärt en ökning också av det anslaget. Regeringen borde ta till sig våra förslag och inte, som Birgitta Dahl har gjort som representant för regeringen, slänga ur sig en massa osakliga påståenden i debatten. Det väcker ingen respekt, inte hos mig och troligen inte hos någon annan.
Fru talman! Vi tycker i regeringen att det är mycket bra att vi har ett gott samarbete med industrin. Förutsättningen för att vi har ett gott samarbete med industrins företrädare är att vi har ett grundläggande förtroende för varandras ärliga avsikter utan att i övrigt blanda ihop rollerna.
Fru talman! Tyvärr vet vi att socialdemokraterna har en mycket stark tilltro till den privata industrin och gärna vill ha ett samarbete med den. Vi har sett vad det har lett till, inte minst under den allra senaste perioden när det gäller ekonomin. Det finns aldrig någon som helst anledning att samarbeta med det privata näringslivet på dess egna villkor, som socialdemokraterna och den socialdemokratiska regeringen gör. Det kommer att visa sig vara dåligt för vindkraften och utbyggnaden av alternativa energikällor. Hela utvecklingen i Sverige när det gäller energipolitiken m.m. har visat socialdemokratins undfallenhet mot det privata näringslivet, och där kan man verkligen tala om flathet, om vi nu skall ta det uttrycket i vår mun. Det har inte varit bra för det arbetande folket i Sverige och inte heller för Sverige som nation.

Fru talman! Utan att jag från början hade avsett det skall jag kommentera något av vad som hittills har tilldragit sig i kammaren i dag — det har sannerligen inte varit utan intresse. Jag skulle först vilja rikta uppmärksamheten något på den lilla debatt vi fick om begreppet riktpunkt, som i sig rymmer en egenskap som hör till energidebatten på ett beklagligt sätt. Energidebattörer i alla läger tycks nämligen vara religiöst bundna vid åtaganden som gäller tal eller storheter och tycks vara helt oförmögna att acceptera att tidigare energibeslut tillämpas och tolkas med användningen av vanligt sunt förnuft. Jag uppfattade att Nils Erik Wååg använde vanligt sunt förnuft när han uttalade sig för Dagens Nyheter i förra veckan. Han sade egentligen bara en sak av betydenhet, nämligen detta: Det var ett beslut som togs då. Vi satte upp ett mål. Vi skall sträva mot det målet, men under resans gång kan villkoren ändras. Det skall vi anpassa oss till. Så uppfattade jag Nils Erik Wåågs uttalande. Vad som nu har hänt är att han har fångats in av den överordnade regeringen och här utfört en semantisk krumbukt, där han har givit ordet riktpunkt ett innehåll som behagade energiministern, nämligen att riktpunkt innebar slutpunkt. Denna semantik och tilltro till begrepp i politiska sammanhang är mycket beklaglig. Vi moderater har nog i allmänhet den uppfattningen, tydligen i högre grad än andra partier, att det är sunt förnuft som skall råda. Sunt förnuft innebär väl att varje generations människor har rätt att fatta beslut för deras lilla del av historien. Hur kan vi tilldela oss rätten att bestämma för människorna i 1990-talets eller 2000-talets Sverige? Jag tror att den enda skillnaden mellan övriga partiers och moderaternas hållning till energipolitiken liksom till annan politik i grunden är att vi moderater är beredda att se utvecklingen omkring oss, ta med den i beräkningen och ta hänsyn till den vid tillämpningen av de tidigare besluten. Att, som Oswald Söderqvist gör, efterlysa en närmast religiös bundenhet vid gångna tiders politiska beslut och dessutom påstå att åsidosättande av denna religiositet skulle leda till ett förfall för demokratins institutioner är alldeles orimligt och helt felaktigt. Jag menar fastmer att en levande demokrati kräver att varje generations människor fattar sina beslut. Jag vill gärna göra en kommentar till Lars Anderssons inlägg, en mycket kort kommentar som gäller Secure. Jag har lagt ned betydande möda på att reda ut hur det förhåller sig med denna fråga. Det är lätt att här tala om hur det är. Riksdagen har godtagit ett uttalande av näringsutskottet, som har det innehåll som Lars Andersson redovisade. Men det har inte lett till någon lagstiftning. Det betyder att Secure-reaktorerna följer varje annan kärnenergianläggning. Det innebär att kärntekniklagen är tillämplig liksom 136a§ byggnadslagen. Konstigare än så är det inte. Inom ramen för dessa båda lagar har Sveriges myndigheter att pröva en framställning om tillämpning av Secure. Vi har då valt att peka på de utomordentligt goda miljömässiga och energimässiga effekter som denna reaktor har. Vi har gjort den till en del av vår energipolitik, en politik helt i överensstämmelse med svensk lagstiftning. Jag vill i detta anförande även kommentera vindkraften, som har fått litet mera innehåll efter energiministerns senaste inlägg. I regeringens proposition föreslås alltså i huvudsak en plan, som skulle ha såsom mål att man skulle uppnå en effekt av 10 TWh i landbaserade vindkraftverk och omkring 20 TWh i havsbaserade vindkraftverk. Man frågar sig var den energiska miljörörelsen finns? Var finns hänsynen till miljörörelsen i Sverige, när man diskuterar vindkraftverk? Det program som regeringen har gjort till sitt och som den socialdemokratiska och kommunistiska majoriteten i näringsutskottet har gjort till sitt förutsätter utbyggnad av omkring 1 500-1 600 Maglarpspropellrar. Sedda såsom en företeelse kan jag acceptera dem såsom en futuristisk skapelse i ett samhälle i utveckling. Men om ni placerar ut 1 500 sådana vid den svenska kusten och begär att miljörörelsen skall skriva under in blanko att det går för sig, tror jag att ni får en ny bakläxa från entusiasterna. Det är egentligen beklagligt att vindkraftens entusiaster inte har valt den andra vägen, nämligen den som bygger på internationell erfarenhet och sunt förnuft. Varför inte börja med de små anläggningarna? Varför inte börja med anläggningar på 25-50 kW, som skulle kunna försörja gruppbebyggelse och bondgårdar. Man skulle därigenom kunna skaffa sig erfarenhet av vindkraften och ge svensk industri samma möjlighet som den danska industrin så skickligt har utnyttjat, nämligen att utveckla ett gott tekniskt kunnande i detta fält som är marknadsföringsbart. Bristen på marknadsföringsbarhet var ett signifikant inslag i energiministerns inlägg. Vad energiministern sade att'hon har diskuterat med kraftindustrin var ju en handfast demonstration av politikers brist på känsla för intäktssidan i affärsverksamhet. Politiker kan bara tala om kostnadssidan. Inte kan väl ändå energiministern tänka sig att dessa företag, som energiministern för samtal med, skulle ta vad energiministern kallar för ett normalt ansvar — vad det nu är för ett hemlighetsfullt begrepp — om inte dessa energiproducerande företag visste att de kunde sälja vindkraft till en marknad som vill ha den. Det är ju där problemet finns. Frågan är inte vem som skall bära kostnaderna för utvecklingen. Vore det en efterfrågad energikälla, skulle en utbyggnad komma till stånd, dock under förutsättning att samhället accepterade den. Uppenbarligen saknas båda dessa förutsättningar. Samhället är inte berett att acceptera 1 500 Maglarpspropellrar utefter Sveriges kuster och i Sveriges landskap. Tro mig, energiministern. Och vidare: Ingen vet ännu om dessa vindkraftverk över huvud taget kan producera elektrisk energi till rimlig kostnad. Avsikten med mitt anförande — jag har redan förbrukat mer än hälften av den utsatta tiden — var egentligen att tala om oljepolitiken eller, rättare sagt, icke-politiken inom oljeindustrin. Av någon anledning som möjligen fanns för länge sedan har den socialdemokratiska regeringen bestämt sig för att man behöver en oljepolitik. Samtidigt ger allt utredningsarbete och all erfarenhet — och för all del även innehållet i regeringens proposition — underlag för rakt motsatt bedömning. EK 81 har uttalat att utvecklingen mot ett minskat oljeberoende går bra och så mycket bättre än planerat att ytterligare åtgärder inte är påkallade. Oljan har avdramatiserats såsom politiskt påtryckningsmedel därigenom att världens oljeförsörjning ombesörjs av långt fler länder än som var fallet då tanken på en särskild oljepolitik ursprungligen utvecklades. Svenska petroleuminstitutet, som alltså är ett branschorgan för oljeindustrin, har uttalat att om utvecklingen fortsätter som hittills, kommer eldningsoljorna att helt ha försvunnit ur det svenska energisystemet i början av 1990-talet. De flesta remissorgan som granskat EK 81 konstaterade att några ytterligare statliga åtgärder för att arbeta för oljeersättning inte finns. Vad finns det då kvar för behov av en statlig oljepolitik? Man kan redan genom att läsa formuleringen i propositionen om oljepolitikens inriktning lätt konstatera att den inte behövs. Regeringens formulering lyder nämligen: ”Inom ramen för de energipolitiska riktlinjerna trygga landets försörjning med råolja och petroleumprodukter till rimliga kostnader för samhället.” Det stärks inte bara av allt källmaterial som vi känner till utan det har även av talare här i kammaren, Hugo Bergdahl exempelvis, omvittnats att den svenska marknaden mycket väl försörjs av en väletablerad oljeindustri och att konsumenterna drar stor nytta av den hårda konkurrensen. Något behov av en oljepolitik från den försörjningssynpunkt som ursprungligen utgjorde grundvalen för politiken finns alltså inte längre. Den s.k. oljepolitiken används nu i stället för att rädda den misslyckade satsningen på Svenska Petroleum och som utgångspunkt för att diskutera ett behov av skydd för raffinaderiindustrin — samma raffinaderiindustri mot vilken det nu riktas ett dråpslag genom den sittande regeringens beslut att minska lagringen av råolja från den i början av 1980-talet antagna kvantiteten av 9 miljoner m? till 2,4, av vilka staten håller 1,6 miljoner. Jag vill påpeka för denna kammare att den lagerhållning som enligt de senaste besluten kommer att ske — den skall genomföras under en period av några år — vid normal förbrukning motsvarar 6,5 veckors produktion vid de svenska raffinaderierna. Om vi antar att det i en avspärrningssituation förekommer ransonering, kan det ändå inte handla om produktion för mer än 10-15 veckor. Att då tala om att det behövs en oljepolitik för att i en beredskapssituation säkra en raffinaderiindustri som har tillgång till råvaror för produktion bara under ett fåtal veckor är att dölja misslyckandet med oljepolitiken. Vi behöver ingen oljepolitik. Marknaden är väl försörjd. Industrins parter tar sitt ansvar och tillhandahåller den svenska marknaden just råolja och petroleumprodukter till lägsta möjliga kostnader för samhälle och konsumenter.
Fru talman! Det finns ett avsnitt i Nic Grönvalls anförande som jag är helt överens med honom om, och det är det där han talar om vindkraften. Jag tror att han har läst våra propåer dåligt, när han säger att vi är vindkraftsvänner som bara har propagerat för stora vindkraftverk av typen Maglarp, Näsudden osv. Tvärtom, i det förslag till satsning på vindkraft som vi har lagt fram, och i vilket vi kräver en sådan här planläggning, har vi även berört mindre och medelstora vindkraftverk. Jag nämnde i mitt huvudanförande, liksom även Nic Grönvall gjorde, att man i Danmark har kommit mycket långt, att man har gått förbi oss. Av detta finns stora fördelar att dra för oss i Sverige, både energimässigt och handelspolitiskt. Jag tror i motsats till Nic Grönvall att också de stora vindkraftverken i framtiden kommer att visa sig vara väl så lönsamma — vinden blåser ju hela tiden, den kostar ingenting och den kan alltid utnyttjas för att driva kraftverk som producerar elenergi. Nic Grönvall betecknar mig som religiös i min uppfattning när det gäller energipolitiken m.m. Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Vad jag sagt tidigare här i dag är bara att olika politiker börjat sväva på målet i de frågor som det efter mycket genomgripande diskussioner här i landet har fattats beslut om. Det visar sig genom Sifo-undersökningar och andra opinionsundersökningar att folk naturligtvis börjat misstro beslutet om kärnkraftens avveckling. Jag tycker att detta skulle vara ett memento för alla politiker — man gör inte på det sättet. Det finns fortfarande en mängd människor — något som också visas i de här undersökningarna — här i Sverige som är skeptiska mot kärnkraften, som vill ha den avvecklad. Vi har att ta ställning till detta, och inte avvisa det hela genom att säga att besluten kan skjutas till nästa generation osv. Där är ju Nic Grönvall i gott sällskap med Olof Palme, som har samma uppfattning.
Fru talman! Jag vill till Oswald Söderqvist bara säga att för mig spelar inte Sifo-undersökningar och annat någon som helst roll. Vad jag talat om har varit att vi, under tidens gång, får serier av ny information, som gör att nya generationer av människor formulerar nya ståndpunkter. Och jag ser det som vår skyldighet som demokratiska politiker att ta hänsyn till denna nya utveckling, vilken påkallas under tidens gång. Det är inte fråga om annat än att detta är uttryck för demokratins levande väsen.
Fru talman! Ja, just precis. Vi får information, vi får nya fakta, och alla dessa nya fakta pekar käpprakt emot den uppfattning som företräds av Nic Grönvall och hans partivänner. Dessa fakta pekar emot allt som sades om kärnkraften för t.ex. 20 år sedan. Vi fick nya fakta i slutet på 60-talet och i början på 70-talet. Och de av oss som var förnuftiga, som Nic Grönvall sagt förut, tog hänsyn till dessa fakta om avfallsproblematiken, om sambandet kärnkraft-kärnvapen osv., och ändrade i demokratisk anda uppfattning, därför att det var viktigt. Nu kommer det fram nya fakta igen, om vindkraft och annan energiproduktion, som visar att det finns helt andra möjligheter att lösa energiproblematiken än vad vi trodde på 60 och 70-talen. Vi tar hänsyn till dessa fakta. Detta gör att det är vår ståndpunkt — den som företräddes av linje 3 i debatterna för 5, 10 år sedan — som har visat sig vara den hållbara och inte er.